Fru talman! Stockholm har från och till berörts i dagens debatt. Detta ger mig anledning att påminna om att Stockholms kommun har bjudit in riksdagens samtliga ledamöter, också dem som redan anser sig kunna allt om Stockholm, att komma till kommunen och bekanta sig med en storstads mångahanda problem både i positiv och negativ mening. Jag har åtagit mig att inför kammaren säga att det politiska och administrativa Stockholm står berett att berätta om sin stad, om dess problem och dess stora möjligheter. Stockholm och kommunerna runt Stockholm kan verkligen ge en bra skildring av verkligheten när konjunkturen — som inom byggbranschen — driver upp kostnanderna till nivåer som aldrig skulle uppstå i en mera balanserad byggmarknad. Feldt sade tidigare i dagens debatt apropå ekonomin att farten har varit för hög, och det är alldeles riktigt.

I denna överhettade konjunkturs spår finner vi de vanliga inslagen: brist på arbetskraft, produktionskostnaderna drivs i höjden — och all erfarenhet visar att uppdrivna produktionskostnader har en otäck benägenhet att permanentas. Man kan lugnt påstå att den högt uppdrivna byggtakten både har hållit tillbaka bostadsbyggandet och har medfört högre produktionskostnader, som i sin tur genererar ökade hyreskrav och ökade insatser av skilda slag från samhällets sida. Jag skall ta två mycket enkla exempel. Vi har den mycket vackra och attraktiva Globen i Stockholm. Det är numera vetenskapligt bevisat att de höga produktionskostnader som uppkom vid det bygget har blivit vägledande också för bostadsbyggandet i Stockholmsområdet. Man kan också åka ut mot Arlanda — detta säger jag speciellt till dem som på sin tid dödsdömde inrikesflyget om det skulle flyttas från Bromma till Arlanda. Överallt pågår en fantastisk teknisk byggverksamhet. Det jag kritiserar är inte byggandet i sig. Jag säger inte att det är positivt eller negativt att Globen finns, men det är fel att vi har en utveckling som leder till att vi inte kan tillfredsställa den väldiga efterfrågan på bostäder. Vi har därför valt att införa 70-procentsregeln, och vi har fördubblat räntestödet vid ombyggnader. Vi kommer att införa investeringsavgifter och tillfälligt höjd fastighetsskatt. Åtgärderna har ett tvåfaldigt syfte. Det ena är att hålla efter inflationen. Det verkar som om en del talare, genom sitt ständiga tjatande om skattelättnader, tycker att det är viktigare att blåsa under än att motverka inflationen. Jag tycker faktiskt att många riksdagsledamöter har visat ett förstrött intresse för dessa frågor. Det andra syftet är att åstadkomma en seriös konkurrens mellan byggföretagen i fråga om anbud. I dag är det näst intill omöjligt att få in anbud när det gäller bostadsbyggande. Detta är bakgrunden till att vi nu har slagit in på en utveckling, där vi dämpar och håller tillbaka ett byggande, som inte är inriktat på nya bostäder utan som har lokalbyggande som utgångspunkt och som bygger på kommersiella förutsättningar. Jag tycker inte att det är någon svårighet att försvara de nödvändiga restriktioner som har kommit till för att lösa denna uppgift. Jag blev mycket överraskad — jag borde inte bli det — när Birgit Friggebo gjorde en våldsam attack mot bostadsministern. Hon skulle ha valt de medel riksdagen har för att komma till tals med bostadsministern, nämligen att ta upp saken i form av en interpellation och på det sättet få en debatt till stånd direkt mellan bostadsministern och Birgit Friggebo. Exempelvis klagade hon över att det inte blir någon utredning kring det Birgerssonska materialet. Det blir det inte därför att bl.a. Birgit Friggebos eget parti har varit med om att fastslå att vi inte skall ha någon utredning utan att vi i stället skall ha en parlamentarisk insyn i det material som kommer fram genom Birgerssons arbete. Jag tycker kanske att Birgit Friggebo, som en gång har varit bostadsminister — detta sagt till nytillkomna ledamöter i kammaren — bl.a. med tanke på det arbete som då utfördes i bostadsdepartementet skall vara litet försiktigare när hon attackerar en bostadsminister, som dessutom inte är närvarande i kammaren.

Fru talman! Oskar Lindkvist beklagade på slutet av sitt anförande att Birgit Friggebo hade attackerat bostadsministern fastän han inte var närvarande. Nu är det så, Oskar Lindkvist, att bostadsministern nästan aldrig är närvarande i kammaren, och det vet Oskar Lindkvist mycket väl. Det är alltså väldigt svårt att få en dialog eller debatt till stånd med bostadsministern. Nu får vi ha debatten med Oskar Lindkvist i stället. Det är till att börja med mycket intressant att konstatera den mycket märkliga debattordning som gäller. Nu kommer nämligen en socialdemokrat och tar upp de frågor som vi diskuterade i eftermiddags. Det är mycket märkligt — det måste jag säga. Men vi får ta det som det är. När det gäller byggprisutvecklingen tog Oskar Lindkvist Globen som exempel — detta projekt som av socialdemokraterna så omhuldats såsom varande boven i dramat. Som jag emellertid redovisade redan i eftermiddags är löneglidningen inom byggarbetarsektorn i Stockholm mindre än den är någon annanstans i Sverige. Jag sade att den kanske kan komma att bli något högre i år. Det finns nämligen ett hot. Det hotet består inte av bostadsbyggande eller arbetsplatsbyggande. Hotet består i stället i att det på kort tid har skett en tredubbling av igångsättningen av offentligt byggande. Oskar Lindkvist gillar inte att vi ”tjatar” om skattelättnader — det är intressant att han använder ordet tjata när vi talar om skattelättnader. Nåväl, det intressanta är, Oskar Lindkvist, att det som ni nu föreslår om en investeringsavgift på annat byggande är ett hot mot bostadsbyggandet i regionen. Oskar Lindkvist nämnde, och det har andra gjort tidigare, vägen ut mot Arlanda, där man ser arbetsplatser byggas hela tiden. Den som bekvämar sig att åka från denna väg till eller från Arlanda kan upptäcka verkligheten: bakom all denna arbetsplatsetablering byggs bostäder! Anledningen till att man bygger arbetsplatser intill vägen är helt enkelt att man inte får bygga bostäder där eftersom de skulle bli alltför bullerstörda. Vi har också ett stort antal projekt som är med och delfinansierar bostadsbyggandet och arbetsplatser. Jag redovisade i eftermiddags att av de 1 700 lägenheter som planeras byggas i Solna kommun de närmaste tre åren är 1 500 kombinationsprojekt med bostäder. Resultatet, Oskar Lindkvist, om investeringsskatten införs är att ni hotar det bostadsbyggande som ni brukar tala er så varma för. Därför är det inte så mycket bevänt med ert tal om ökat bostadsbyggande, eftersom ni driver frågan om den här skatten.

Fru talman! Oskar Lindkvist uttryckte en önskan om att vi skulle få en mer balanserad byggmarknad, bl.a. i Stockholm. Jag delar denna önskan. Frågan är hur detta skall gå till. Oskar Lindkvist tyckte att man skall försöka få ned kostnadsoch prisökningstakten. Men vad är det vi skall ta ställning till i dag? Jo, det är till ökade kostnader: investeringsavgifter, fastighetsskatter som leder till högre hyror, arbetsgivaravgifter som leder till ökade priser, och de gamla tunga subventionerna, som gör att priskänsligheten inom byggbranschen är så låg och som också bidrar till prisökningarna. Jag återkommer i det sammanhanget till det som har varit temat för debatten under hela dagen, nämligen om vi skall ha en sådan avkylning som centern och socialdemokraterna önskar genomföra men som i själva verket inte är någon avkylning, eller om vi skall angripa problemet vid roten och försöka att förändra det som behöver förändras, dvs. försöker få till stånd ett ökat arbetsutbud, vilket innebär att fler jobbar mer. I det sammanhanget är det viktigt att vi kan sänka inkomstskatterna, vilket ökar arbetsutbudet. Det är ju det som är den trånga sektorn. Byggbranschen i Stockholm är ett utmärkt exempel på detta. Oskar Lindkvist räknar upp åtgärder som skall bidra till att dämpa överhettningen. Jag vill fråga honom: Har alla de regleringar och förändringar som har genomförts inom bostadsoch byggpolitiken i Stockholm de senaste åren haft någon som helst positiv effekt? Så är det ju inte. Anledningen till att vi har den situation som råder är bl.a. att vi har alla dessa regleringar. Situationen leder till svarta hyror, till att bostadslösa inte får några bostäder och till att priserna ökar. Den förda politiken har än varit dämpande, än pådrivande. Mats Hulth reste omkring i början av 80-talet och uppmanade kommunerna att dra ned på byggandet av bostäder. Kommunerna skulle stoppa bostadsbyggnadsprogrammen, eftersom en kris var förestående. Något år senare åkte han återigen runt och sade till kommunerna att de måste sätta i gång med att bygga bostäder. Samtidigt satte regeringen i gång ombyggnadsprogrammet ROT. Efter ytterligare någon tid sade man att ombyggnadsverksamheten måste dras ned. Man trampade gasen och bromsen i botten nästan samtidigt. Jag skall nu svara på några frågor. Jag har uppmanats att ställa en interpellation till Ulf Lönnqvist. Jag har ställt en fråga i anslutning till det exempel som jag tog upp och som belyste förvirringen i hans åtgärder. Jag fick dock beskedet att det inte var han som skulle besvara interpellationen, eftersom den gällde en skattefråga. Han skulle alltså inte stå till svars för sina egna dumheter, utan det var Feldt som skulle besvara interpellationen. Feldt kunde i sin tur inte lämna något svar vid den sista frågestunden. Jag har alltså faktiskt försökt, Oskar Lindkvist.

Fru talman! Jag tycker att Billing skall följa den undersökning som bygger på kostnaderna för bygget av Globen. Den visar med all önskvärd tydlighet att de höga kostnadsnivåer som uppnåddes där har slagit igenom inom bostadsbyggandet. Det är vetenskapligt bevisat. Billing säger vidare att den enda chansen att få någonting sagt till bostadsministern är att säga det här i debatten. Jag menar att det bästa sättet att komma till tals med en minister, om man har något speciellt att säga, framför allt om man vill gräla på ministern, som Birgit Friggebo såg som sin uppgift när hon gjorde sitt första inlägg, är att ställa en interpellation till det statsrådet. Jag delar inte Billings uppfattning om kostnadsutvecklingen. Jag menar, och det är också ett svar till Birgit Friggebo, att investeringsavgiften kommer att bana väg för ett ökat bostadsbyggande och möjligen också — det är vårt mål — bidra till att vi kan komma till rätta med de alltför höga produktionskostnaderna på bostadsområdet. Birgit Friggebo säger att Mats Hulth åkte runt i början av 80-talet och bad kommunerna att de skulle sluta upp med att bygga bostäder. Hur såg det då ut på den svenska bostadsmarknaden i början på 80-talet, vid den tidpunkt när Birgit Friggebo lämnade sitt uppdrag som bostadsminister? Vi hade ett mycket kraftigt minskat bostadsbyggande. Vi hade en stor arbetslöshet bland byggnadsarbetarna, nära 10 20. Vi hade en allmän håglöshet ute i kommunerna, eftersom bostadsproduktionen ständigt hade gått nedåt. Det fanns ingen planering och ingen vilja att bygga. Ingen från departementet eller regeringen stimulerade till ett bostadsbyggande, och därför påverkades beredskapen på bostadsbyggnadsområdet av en allmän håglöshet. Men det värsta av allt, Birgit Friggebo, var att det fanns 40 000 tomma lägenheter. Det är en förklaring till att kommunerna, kanske med rätta, var ekonomiskt litet försiktiga när de mötte en ny socialdemokratisk regering. Efter några svåra inledningsår har man nu fått en helt annan aktivitet både på arbetsmarknaden och på bostadsmarknaden. Jag tror att vad Birgit Friggebo är ute efter är en fri bostadsmarknad, en i grunden förändrad bostadsmarknad, och det kommer vi aldrig att acceptera.
Fru talman! Jag vill fortsätta att kommentera de frågor som Oskar Lindkvist ställde till mig i sitt föregående anförande. Det handlade bl.a. om en parlamentarisk utredning. Ulf Lönnqvist vände sig till partierna med önskemål om att man skulle få en s.k. informell samrådsgrupp i den viktiga frågan om hur bostadspolitiken skall omstruktureras. Vi i folkpartiet är principiella motståndare till den typen av arbetsgrupper, där det inte dokumenteras vad partierna tyckt. I sådana arbetsgrupper kan det vara svårt för deltagarna att komma helt till sin rätt. Vi vill ha en regelrätt kommitté. Resultatet blev att vi nu kan få oss några papper tillsända under sommaren, vilka vi kan studera om vi vill. Så till frågan om debatten här i kammaren. Jag vill harangera Oskar Lindkvist för att han åtminstone vågar visa sig här och dessutom gå upp i en debatt. Kammaren är till för debatt också med statsråden när viktiga frågor behandlas. Det har nu lagts fram en kompletteringsproposition av ovanligt stor omfattning. Statsråden ville sitta i sina stolar bara medan statsministern höll sitt anförande. Det var väl då ofarligt att vara här i kammaren, när man slapp att stå till svars för sin politik. Jag tänker inte gå in på den diskussion som Oskar Lindkvist väckte om hur världskonjunkturen inverkat på hela den svenska ekonomin i början på 80-talet resp. i nuvarande läge. Vi har diskuterat det så många gånger förr. Frågan är ju hur vi kan lösa de problem som Sverige befinner sig i i dag. Hur ser man i nuvarande läge på ökade skatter och ökade regleringar? I det sammanhanget vill Oskar Lindkvist inte ge något besked. Man skall tydligen fortsätta precis som hittills, i ett läge som leder till svarta pengar för hyreslägenheter, till groteska priser på varor, till att nytillträdande, framför allt ungdomar, inte kommer in på bostadsmarknaden, till subventioner som ökar i enorm takt. Vi måste för att kunna betala dessa subventioner öka skatterna ytterligare, vilket leder till höjda byggpriser osv. Det intressanta är vad man vill göra åt förhållandena i Sverige här och nu, inte vad man ville göra för tio år sedan eller vad andra länder vill göra. Det är ett ganska smart socialdemokratiskt trick att inte vilja diskutera vad vi skall göra nu.
Fru talman! Oskar Lindkvist tyckte att vi skulle diskutera med bostadsministern, men Birgit Friggebo konstaterade nyss att bostadsministern faktiskt varit här i kammaren i dag men att han inte iddes stanna kvar, när vi gick över till att diskutera de bostadspolitiska frågorna. Kanske hade han en träff med någon idrottsförening. Det fanns inte heller på talarlistan någon socialdemokrat eller centerpartist, ingen som tillhörde den röd-gröna koalitionen, som ville vara med och diskutera dessa frågor. Oskar Lindkvist säger vidare att investeringsskatten kommer att ge utrymme för ökat bostadsbyggande. Men, Oskar Lindkvist, vi har en mängd projekt med kombinerade arbetsplatser och bostäder. Det kan Oskar Lindkvist inte vara omedveten om. T.o.m. HSB är involverat i en lång rad sådana projekt. I Solna kommun är, som jag sade, 1 500 av 1 700 lägenheter kombinationsprojekt. Om nu investeringsskatten får det resultat som Oskar Lindkvist säger, nämligen att det blir mindre investeringar i arbetsplatser och liknande och resurser därmed frigörs, kommer det då att leda till ökat bostadsbyggande i Solna, om det är så att dessa arbetsplatser är en förutsättning för bostäderna? Det är i så fall en trollerikonst, som jag tror att inte ens Oskar Lindkvist är mäktig. Avslutningsvis vill jag säga att detta är någonting märkligt: Vi har dessa byggregleringar som innebär att Mats Hulth och ett antal andra politiker sitter och prioriterar vilka projekt som är de absolut mest angelägna i Stockholmsregionen och som det av olika skäl är mest nödvändigt för samhället att få fram. Sedan kommer Oskar Lindkvist och säger: De här projekten, som är de mest angelägna, skall vi nu beskatta med 10 96. Detta är, minst sagt, en inkonsekvent politik, Oskar Lindkvist.

Fru talman! Jag vill säga till både Knut Billing och Birgit Friggebo att investeringsavgiften drabbar lokalfastigheterna. Den drabbar inte bostadsfastigheterna och därför inte boendet. Meningen med denna investeringsavgift och dessa restriktioner är att hålla tillbaka lokalbyggandet för att skapa ett överutrymme för att kunna bygga nya bostäder. Därigenom, Birgit Friggebo, kan man också få nya möjligheter att bygga bostäder åt ungdomarna och att komma till rätta med svartabörshandeln med både hyresrätter och bostadsrätter. Jag känner inte någon enda person som tycker att det är riktigt att vi skall ha en svartabörsmarknad med bostäder. Det är vi alla motståndare till. Ju fler nya bostäder vi kan bygga och ju bättre fart vi får på byggproduktionen, desto större möjligheter har vi att få en bättre balans på bostadsmarknaden. Det är detta som är avsikten med dessa åtgärder. När Birgit Friggebo återigen tar upp frågan om utredningen, undrar jag om vi talar om samma sak. Frågan om den utredning som signalerades i budgetpropositionen hade vi uppe till behandling i bostadsutskottet. Regeringen hade föreslagit att man skulle tillsätta en statlig parlamentarisk utredning. När vi diskuterade det förslaget i bostadsutskottet sade vi att detta tar mycket lång tid och att det behövs snabbare åtgärder. Vi sade vidare att om det skall vara någon mening med att behandla bostadsfrågan i samband med de tre stora skatteutredningarna, måste det arbetas mycket snabbt i departementet. Alla partier var i bostadsutskottet överens om att vi i stället skulle begära en parlamentarisk insyn. Vi har varit överens om detta, och vi har varit överens om formerna för hur denna parlamentariska insyn skall ske. Vad jag här tvistar med Birgit Friggebo och naturligtvis även med Knut Billing om är den omständigheten att ni vill ha, som Birgit Friggebo uttryckte det, en i grunden förändrad inställning i bostadspolitiken. Vad detta innebär har Birgit Friggebo inte sagt, men jag kan kanske tolka det med ledning av erfarenheter från tidigare. Jag tror att vad ni vill ha är en helt fri bostadsmarknad, där alla restriktioner är bortblåsta, där alla subventioner så småningom har tagits bort och där människor måste efterfråga sina bostaäder med tanke på vad de har i plånböckerna. Det är en gammal klassisk kapitalistisk uppfattning om hur en bostadsmarknad skall se ut. Det vill jag tala om för er: Hur mycket man än kommer att föreslå nya skattereformer, kommer vi att slå vakt om det sociala i den svenska bostadspolitiken.

Fru talman! Idealiteten har suttit trångt under denna vårriksdag. Socialdemokraterna har röstat emot en angelägen uppräkning av stödet till trossamfunden och deras kyrkobyggen. Socialdemokraterna har också röstat emot den förbättring av det lokala aktivitetsstödet till ungdomsorganisationerna som de under valrörelsen lovat att räkna upp. Nu drabbar också uppgörelsen mellan socialdemokraterna och centern de ideella och humanitära organisationerna liksom kyrkorna. Det gäller investeringsavgiften som i praktiken är prohibitiv, dvs. den förhindrar alla byggen av kyrkor och föreningslokaler i Stockholmsområdet under de närmaste åren. Detta drabbar särskilt invandrarnas trossamfund. Arbetsmiljöavgiften, tvångssparandet, den höjda fastighetsskatten och de ökade energiskatterna drabbar alla kyrkorna och de ideella organisationerna. Hur stor och hur kännbar blir då effekten? Med hjälp av riksdagens utredningstjänst och organisationerna själva har jag beräknat de ökade skatterna och kostnaderna för några ideella organisationer. Mitt första exempel är HCK, Handikappförbundens centralkommitté. Effekterna av åtstramningspaketet blir för HCK:s del knappt 100 000 kr. för arbetsmiljöavgiften och den höjda elskatten. Effekterna av höjd oljeskatt och höjd fastighetsskatt har inte kunnat beräknas. Det andra exemplet är Svenska ishockeyförbundet. En uppskattning av åstramningens effekter för ishockeyförbundet blir en merkostnad om drygt 100 000 kr. Det tredje exemplet gäller MHF, Motorförarnas helnykterhetsförbund. Åtstramningspaketet betyder för MHF ca 305 000 kr. i arbetsmiljöavgifter. Till det kommer ökade kostnader för hyra och förvaltning samt visst tvångssparande. Det fjärde exemplet hämtar jag från Immanuelskyrkans församling i Stockholm. Arbetsmiljöavgiften blir här över 150 000 kr., den höjda eloch oljeskatten innebär ca 140 000 kr., tvångssparandet kostar ca 250 000 kr. och den höjda fastighetsskatten mellan 1,5 och 2 milj.kr. i merkostnad. Idealiteten sitter alltså trångt i det samhälle där socialdemokraterna och centern yxar ihop nya skatter och avgifter. För min del vill jag se kyrkor, ideella rörelser och ungdomsorganisationer som föremål för uppskattning, inte som objekt för beskattning. Till sist en fråga till socialdemokraterna och centern: Varför anser ni att de ideella organisationerna och kyrkorna bör bli objekt för åtstramning och skärpt beskattning?

Fru talman! Vi har alla ett ansvar inför våra väljare att så långt som möjligt förverkliga den politik som vi gått till val på. Det är också ett gemensamt ansvar inför hela svenska folket att vårda och utveckla den frihet och den demokrati som vi har förmånen att leva i. Detta ansvar innebär bl.a. en skyldighet att medverka i en öppen och ärlig debatt, där inte politisk taktik får förleda oss till att medverka i rent felaktig information. Det har i dagens debatt förekommit en rad direkt felaktiga uppgifter. Om dessa varit medvetna eller omedvetna vet jag inte, men jag förutsätter att ingen har någonting emot att jag försöker rätta till några av felen. Jag har ingen möjlighet att göra någon heltäckande rättelse, men jag tror ändå att mina exempel kan ha ett visst värde. En folkpartist påstod t.ex. att de planerade offentliga bygginvesteringarna i Stockholm i storleksordningen 3 å 4 miljarder skulle medföra investeringsavgifter på 300-400 miljoner. Jag hoppas att alla är väl medvetna om att det inte utgår investeringsavgifter på lokaler för vård, omsorg eller utbildning. De aktuella investeringarna berörs sannolikt mycket marginellt av investeringsavgifter, om de kommer att beröras alls. Flera ledamöter har under debatten om investeringsavgifter och fastighetsskatt åberopat uttalanden av chefen för Ericsson. Det var han som påstod att kostnadsökningarna i Stockholm kunde innebära överväganden om att flytta ut Ericssons utvecklingsavdelning till utlandet. Ingen har, såvitt jag har hört, talat om att detta uttalande gjordes mot bakgrund av en 5-procentig ökning av löneutgifterna i Stockholmsregionen. Det har inte något direkt samband med den nu föreslagna investeringsavgiften och fastighetsskatten. En moderat ledamot talade lidelsefullt om hur socialdemokraterna och centern brandskattar Stockholm. Att investeringsavgifterna skall återgå till Stockholm för att främja bostadsbyggande och boendemiljö glömde denne moderat helt bort. Visst kommer byggprojekt i Stockholm som rymmer lägenheter att uppskjutas på grund av investeringsavgiften. Men det kommer också att finnas många projekt som ger ett ökat antal bostäder på grund av avgiften. Jag tycker att vi skall avvakta verkligheten och avstå från tvärsäkra uttalanden om den slutliga effekten av detta. Själv tror jag — jag säger tror — att den kommer att bli mycket positiv för ett ökat bostadsbyggande. Talare efter talare tycks ha missat hur arbetsmiljöavgifterna skall användas. Någon hävdade t.o.m. att det i stort sett var endast de företag som har misskött sin arbetsmiljö som skulle få bidrag från arbetslivsfonden. Detta är knappast en rättvisande bild.

Det är faktiskt en ny verksamhet och en otroligt angelägen verksamhet som dessa avgifter skall användas till. Att en verksamhet som kommer att bedrivas med hjälp av arbetsmiljöavgifterna kommer att öka arbetskraftsutbudet efter hand, tror jag att vi alla är överens om. Detta är särskilt angeläget för Stockholm. Jag vill också poängtera det angelägna i att den offentliga sektorn, vården och omsorgen, får del av detta arbetskraftsutbud, eftersom förhållandena inom vården, inte minst i Stockholm, innebär trängande behov av mer arbetskraft. Många har talat upprört om det obligatoriska sparande som i viss utsträckning berör även låginkomsttagarna.

Möjligen kan den i flera avseenden litet osakliga debatten om det obligatoriska sparandet medverka till att vissa partier återupptäcker att det finns låginkomsttagare i Sverige, vilket jag tror kan medverka till en breddning av den kommande stora skattedebatten. Gång efter annan har effekterna på kommunernas ekonomi efterlysts. Låt mig nämna ett par siffror, som är hämtade från Kommunförbundens egna antaganden om vad detta innebär. Det är 210 miljoner för energiskatterna. Det är arbetsmiljöavgiften som rör sig om 1,7 miljarder. Men detta är ändock fråga om något som skall komma tillbaka till kommunerna och ge positiva effekter i form av ett ökat arbetskraftsutbud. Framför allt blir det positiva effekter för många människor som i dag inte har möjlighet att få ett lämpligt arbete. Nettoeffekten utgörs egentligen bara av energiskattehöjningarna. Detta kan jämföras med de 2,4 miljarder som det ursprungliga förslaget i kompletteringspropositionen belastade kommunerna med. Det är alltså en drastisk förändring. Investeringsavgiften och fastighetsskatten berör i princip inte kommunerna. Det har även framförts en rad fantasifulla påståenden här i kammaren, t.ex. att föräldraförsäkringen skulle finansieras genom obligatoriskt sparande och arbetsmiljöavgifter. Jag uppfattar sådana påståenden som mycket litet överlagda. Fru talman! Vår demokrati ger oss rätt och möjlighet till en fri och öppen debatt. Detta kan vi inte nog uppskatta. Men låt oss tillsammans hjälpas åt, så att denna debatt ger svenska folket en saklig och riktig information.

Fru talman! Ivar Franzén var i kammaren när jag redogjorde för min och folkpartiets syn på arbetsmiljöavgiften, vilken socialdemokraterna och centern är överens om skall genomföras. Jag förklarade att vi i folkpartiet också är för att ekonomiska incitament införs för att förbättra arbetsmiljön ute på våra arbetsplatser. Jag försökte förklara att den typ av generella avgifter som centerpartiet och socialdemokraterna nu har fastnat för inte är ett stimulanspaket för att förbättra arbetsmiljön på frivillighetens väg. Om detta förslag nu antas, innebär det att de som har den absolut sämsta arbetsmiljön kommer att vara de som kommer att få ta del av de fondmedel som kommer att finnas tillgängliga på grund av arbetsmiljöavgifter. Det är helt fel väg att vandra, Ivar Franzén. Jag tycker precis som Ivar Franzén att vi skall ge svenska folket en alldeles rätt och riktig bild av de beslut som vi fattar. De beslut som gäller arbetsmiljöavgiften stimulerar inte företagen i Sverige att på frivillig väg förbättra arbetsmiljöerna mer än vad de är absolut tvungna till. Man borde ha gjort precis tvärtom. Företagen skulle i händelse av att de hade en mycket bra arbetsmiljö få slippa denna arbetsmiljöavgift. Det är alldeles fel väg att vandra. Jag tycker att också Ivar Franzén borde inse det. Det är inte speciellt svårt att förstå att generella avgifter, som betalar de sämsta miljöerna, inte stimulerar frivillighet.
Fru talman! Mycket kort. Ivar Franzéns inlägg bekräftar att han inte är riktigt klar över vad han själv har varit med om att föreslå. För det första: Det finns inte några som helst bindande formuleringar om att den straffbeskattning som tas ut från Stockholm skall återgå till Stockholm. För det andra: Det är självklart att arbetsmiljöavgifterna skall användas till dåliga arbetsmiljöer inte till sådana företag som redan har goda arbetsmiljöer. För det tredje: Det är självklart att kommunerna kommer att få en hård belastning till följd av dessa åtgärder och att vård, omsorg och sociala insatser kommer att bli lidande av dessa extra pålagor. För det fjärde: Det har inte påståtts i debatten att föräldraförsäkringen finansieras genom tvångssparandet. Däremot genomfördes föräldraförsäkringen utan någon som helst finansiering. Överhettningen är bl.a. en effekt av detta. Det är det som nu skall rättas till bl.a. genom tvångssparandet.

Fru talman!

Jag tycker att det är beklagligt att man här inte vill erkänna att dessa möjligheter skapas och att man inte vill ge uttryck för det som jag tror att man innerst inne känner, nämligen att detta är ett mycket bra förslag, som efter hand ger företagen många nya och goda möjligheter. Sedan må jag väl ha en undran. Har inte stockholmarna upptäckt att den S-procentiga löneavgiften har försvunnit? Den är nu lika med noll. Effekterna av de åtgärder som föreslås kan väl inte någon av oss absolut precisera. Ett ganska självklart resultat är emellertid att investeringsavgiften kommer att förskjuta en del projekt inom det område som de avser. Det kommer att frigöra resurser, resurser som innebär en viss ökning av konkurrensen på byggmarknaden. Därmed kommer vi också att i någon mån få en långsammare utveckling av kostnadsökningen i Stockholm, vilket är till väsentlig fördel för bl.a. kommunerna, som är stora beställare. Låt mig sedan bara läsa ett par rader i Sundsvalls Tidning, där Rudolf Jalakas refereras: ”Men Rudolf Jalakas höll inte med de experter som menar att regeringens åtstramningspaket inte borde sättas in just nu. Något måste göras. Det gäller att bli av med febern, överhettningen. Och ingen ekonom, inte heller jag själv, har någon annan bra lösning.” Detta tyder ju på att det som föreslås är det bästa som kan göras. Överläggningen var härmed avslutad. Kammaren övergick till att fatta beslut i ärendena.

Jag får meddela att torsdagens arbetsplenum tar sin början kl. 09.00.

Herr talman! Vi skall nu behandla utbildningsutskottets del av kompletteringspropositionen, UbU32. I det här betänkandet tas framför allt tre huvudfrågor upp. En fråga är bara ett konstaterande att utbildningsdepartementet har för avsikt att göra en bred analys av konsekvenserna av en eventuell kommunalisering av lärartjänsterna och andra tjänster inom skolans område. I utskottet säger man att det inte finns någon anledning att motsätta sig eller över huvud taget ha några synpunkter på att en sådan analys skall göras. Det är bra med en analys. Varje klarläggande av konsekvenser i det sammanhanget måste vara något positivt. Därefter får vi diskutera slutsatserna när resultatet föreligger. En andra fråga som tas upp gäller förstärkningar av medel för forskningssamarbetet med framför allt EG. Det är också bra, och det är positivt att pengarna tas fram. Utskottet är också överens om detta, så när som på vänsterpartiet kommunisterna och miljöpartiet. Men från deras sida hade vi knappast väntat något annat. De utgör isolationismens och utvecklingsfiendernas gemensamma hemvist. Den tredje frågan i sammanhanget gäller förstärkning av medlen till högskolan i Sundsvall/Härnösand. Utskottsmajoriteten vill att inte mindre än 20 milj.kr. skall utfärdas i en in blanco-check. För vad skall dessa pengar användas till? Därom vet vi intet. Det sägs att pengar skall gå till en, i det här fallet tvåårig, ingenjörsutbildning på kemisidan. Den utbildningen kostar maximalt i fullt utbyggt skick för 30 studerande 2 milj.kr. Det är allt som vi får veta. Men då frågar vi oss om inte detta har varit omnämnt i något annat sammanhang. I budgetpropositionen måste vi ha fått en hänvisning till vad som komma skulle? Ingalunda. I budgetpropositionen finns inte ett ord om ett behov av 20 milj.kr. till Sundsvall/Härnösand. Då måste det väl ha framkommit något i den proposition som lades fram en kort tid senare om en tvåårig ingenjörsutbildning? Det är ju just den utbildningen som avses. Inte ett ord! Helt plötsligt har alltså regeringen tagit på sig spenderbyxorna och sagt att 20 milj.kr. skall skickas till Sundsvall/Härnösand. Vad pengarna skall användas till vet inte regeringen så noga. Men regeringen'skall be högskolan i Sundsvall/Härnösand att, som det står i propositionen, göra upp en plan för hur pengarna skall användas. Ärade kammarledamöter! Efter långa och ingående förhandlingar kom vi fram till i utskottet, i diskussioner mellan socialdemokraterna, folkpartiet och moderaterna, att den tekniska sektorn över hela landet måste förstärkas. En förstärkning har skett — det beslutet har redan fattats — med 19 milj.kr. Men nu i ett bräde och ospecificerat och med en in blanco-check vill man anslå 20 milj.kr. till en enda högskola, nämligen Sundsvall Härnösand, utan detta är ett hugskott från regeringens sida. Så får det naturligtvis inte gå till. Detta är ett oskick, och det är ett slöseri med skattebetalarnas pengar som inte kan tolereras. Jag vill fråga Lars Gustafsson vad det finns för rimlig orsak till att ni, som ställer krav på att användningen av pengarna skall vara noggrant specificerat, vill föreslå att 20 milj.kr. utan vidare skall ställas ut till Sundsvall/Härnösand. Jag ser ingen som helst rimlig orsak. Det enda som förvånar mig är att vi moderater är det enda parti som har observerat detta förhållande. Alla andra partier ramlar rutinmässigt med i sammanhanget och säger ja.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

Herr talman! Denna debatt äger rum på övertid, så det finns väl anledning att vara ganska kortfattad. Jag har bara tre punkter att ta upp. För det första har vi självfallet stött ett yrkande från vpk om 100 milj.kr. till en ökad grundbemanning i grundskolan. Vi har inget eget motionsyrkande med anledning av kompletteringspropositionen, eftersom vi bedömde att ett sådant inte var formellt möjligt. När motionen nu släpptes igenom stöder vi naturligtvis den. Vi hade nämligen samma krav i en motion i januari. Den avslogs den 24 maj med vpk:s hjälp. Dagen efter reserverade sig dock vpk till förmån för samma krav i utbildningsutskottet. Vi tycker det är bra att vpk har ändrat sig. Jag kan skjuta in här att vi inte är helt förtjusta över den tekniska lösning med ett nytt anslag som vpk har valt i sin motion. Statsbidragssystemet är redan tillräckligt uppsplittrat. Tekniken är dock av underordnad betydelse i detta sammanhang. Det viktiga är att skolan får de pengar som regeringen faktiskt utlovade i januari. Det är ett löfte som ännu inte har infriats. För det andra vill jag säga att det är beklagligt att det inte har gått att få majoritet i utskottet för en ökning av utbildningen av nya förskollärare. Den satsning som regeringen vill göra på något äldre som lämnat yrket en tid är vällovlig, men den kommer inte att räcka. Riksdagens beslut på denna punkt i dag kommer att förvärra barnomsorgskrisen. Vi vill ha ytterligare 300 platser. Det skulle underlätta rekryteringen till barnomsorgen en bit in på 1990-talet. För det tredje och sista vill jag påpeka att vi inte anser att en kommunalisering av lärartjänster är den decentraliseringsreform som skolan skulle behöva. Vi är det enda parti som har varit skeptiska emot kommunaliseringsidén, liksom vi är det enda parti som har avvisat en ytterligare reglering av lärarnas arbetstider. Eftersom utskottsmajoriteten emellertid ville behandla kommunaliseringstanken ytterst formellt, man skulle kunna säga kallsinnigt, anslöt vi oss i den politiska ekumenikens namn till det behandlingssättet och nöjde oss med att påpeka vår grundsyn i ett särskilt yttrande. Med detta vill jag tacka mina utskottskamrater för debatterna under det gångna arbetsåret och önska en trevlig sommar. Jag yrkar härmed bifall till reservationerna 1, 3 och 5 i föreliggande betänkande.
Herr talman! Med hänvisning till utbildningsutskottets betänkande nr 32 ber jag att få yrka bifall till centerpartiets reservation nr 4.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

Herr talman! För att i någon mån medverka till att detta riksmöte skall kunna avslutas i avsedd tid, ber jag bara att få yrka bifall till hemställan i utbildningsutskottets betänkande nr 32 på samtliga punkter.

Herr talman! Jag är litet förvånad över att Lars Gustafsson ändå inte går upp och svarar på den fråga jag ställde. Det är rätt unikt att vi slösar ut 20 milj.kr. på det här sättet utan att användningsområdet är närmare angivet. Jag ser bara två möjliga förklaringar till att Lars Gustafsson inte svarar på frågan. Den ena förklaringen är att Lars Gustafsson har tagit ett sådant intryck av att vissa partier eller partigrupperingar, kanske avsiktligt, har fördröjt tiden här i riksdagen under de senaste dygnen. Jag finner dock inte skäl att ta hänsyn till det. Det är inte de som skall styra det arbete som vi lagstiftare utför. Det andra skälet — som möjligen är av politisk natur — är att det är litet otrevligt för Lars Gustafsson att gå in och förklara dessa 20 miljoner till Sundsvall/Härnösand. Man känner möjligen en illa dold förbittring över att riksdagens oppositionspartier tidigare har beställt 30 milj.kr. till Umeå universitet, det centrala universitetet i Norrland, under nästa budgetår. Som ett slags tack för senast slänger man bara ur sig att 20 miljoner skall gå till Sundsvall Härnösand. Är det detta som är förklaringen? Det skulle trots allt vara intressant att få höra något ifrån Lars Gustafsson på det här området.
Herr talman! För miljöpartiets räkning ber jag att få yrka bifall till reservationerna 6 och 7.

Herr talman! Egentligen behöver jag bara yrka bifall till hemställan i betänkandet SoU28 om anslag till forskning om amalgam och andra dentalmaterial. Ett enigt utskotts hemställan lär vara så gott som lag. Erfarenheten har dock lärt mig att det går alldeles utmärkt att dra ut på tiden i det oändliga när det gäller att genomföra redan beslutade åtgärder. Vem eller vilka som sätter sig som en propp i skeendet är svårt att ta reda på. Det har dock hänt att proppar har uppstått. Det upptäcker man efter det att man förgäves har väntat på resultatet av ett riksdagsbeslut. Därför vädjar man nu till de eventuella propplösare som märker att forskningspengarna inte faller ut med den snabbhet och regelbundenhet som vore önskvärd att dra i de rätta trådarna för att få i gång forskningen på detta behjärtansvärda område. De tandvårdsskadade har väntat så länge på att få sina skador godkända. Nu måste forskningspengarna, som före detta socialminister Gertrud Sigurdsen lovade redan vid en hearing i höstas, komma amalgamforskningen till godo. Dessutom måste pengarna räcka till för att forskningen skall kunna ta fram garanterat ofarliga ersättningsmaterial. Vi måste ju ha något att sätta i amalgamets ställe. Det är inte brist på forskare som har gjort att man inte redan har kunnat lösa frågan om hur vi skall laga våra trasiga tänder utan att få komplikationer. Det är brist på forskningspengar och brist på intresse att lösa frågan från statsmakternas sida. I dag kommer riksdagen att fatta beslut om att forskningspengarna för 1989 skall anvisas. De 3 miljonerna måste snabbt ut. Riksdagen förutsätter att utrymme för genomförande av forskningsprogrammet fr.o.m. budgetåret 1990/91 skall säkerställas inom ordinarie anslag. Det finns redan forskare som står i tur. Jag har ett brev från en odontologie doktor som har fått avslag på sin ansökan om forskningsbidrag av medicinska forskningsrådet i maj 1989 med motiveringen att man inte kunde bevilja anslag. Ämnet var: Det lokala och totala hälsotillståndet hos patienter med amalgambyte hos dessa. Med andra ord finns det forskare och forskaridéer. Nu finns det också pengar. Nu är det tjänstemännens tur att kombinera faktorerna i riksdagens anda. Gör det, och gör det snabbt!
Herr talman! Som en av motionärerna i en motion av Birger Hagård och undertecknad, ber jag att få tacka ett enigt socialutskott för att det verkligen har tagit den här frågan på allvar och nu vill satsa dessa pengar. Det här är en gammal fråga. Socialstyrelsen har i flera års tid begärt ökade anslag till amalgamforskningen. Det enda som hittills har presenterats är 1 miljon ifrån medicinska forskningsrådet. Nu ökar socialutskottet, och förhoppningsvis riksdagen, på med 3 miljoner. Det är vi glada för, men det räcker ingalunda. Jag vill understryka att det är viktigt att regeringen nu äntligen tar sitt ansvar i denna fråga och ser till att de ca 16 milj.kr. som beräknas åtgå för detta ändamål verkligen kommer forskningen till del. Det finns skäl att ta människors oro på allvar. Att gå ut med förbud mot amalgam har vi motionärer emellertid inte ansett vara rimligt. Däremot är det oerhört viktigt att man verkligen har en seriös forskning på området. Jag vill säga tack till socialutskottet för en bra behandling av bl.a. vår motion.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 36 redovisas bl.a. de delar av kompletteringspropositionen som berör näringsutskottet. Det gäller bl.a. att domänverket vill tillskjuta 650 milj.kr. till det statliga skogsbolaget ASSI för att tillgodose bolagets investeringsbehov under det kommande året. Domänverket skulle på det sättet få 25 Z av aktiekapitalet i AB Statens Skogsindustrier . Vi har svårt att förstå logiken i detta och viljan att på detta sätt låta ett statligt affärsdrivande verk bli stor ägare i ett av de statliga företagen. Visser inte att det ger någon ny lösning eller något nytt kapital eller att det tillför någon nämnvärd ny kompetens till AB Statens Skogsindustrier. Vi vill därför avstyrka det förslag som regeringen har redovisat för riksdagen. Vi tycker att det är principiellt felaktigt att på detta sätt göra interna affärer inom de statliga bolagen för att möjliggöra investeringar, som kanske kan anses vara något tveksamma på marknadsmässiga grunder. Vi förordar i stället att man försöker få AB Statens Skogsindustrier att mer likna de motsvarande privata aktiebolag som finns. Vi tycker att ASSI, precis som andra, privata skogsbolag borde ha tillgång till egen skog. Därför vore det följdriktigt att delar av de skogar som ägs av domänverket som i dag förser ASSI med massaved också överförs i ASSI:s ägo. På det sättet skulle ASSI:s ekonomiska ryggrad stärkas. Företaget skulle få en situation likartad de privata skogsföretagens och större möjligheter att på marknadsmässiga villkor jämföra sig såväl resultatmässigt som utvecklingsmässigt. Det vore därför naturligt att ASSI, i stället för att äska pengar från regering och riksdag resp. domänverket, riktade sig till den ordinarie riskkapitalmarknaden, i detta fall förmodligen börsen, för att försöka få det kapital man behöver för det fortsatta investeringsprogrammet. Man behöver tydligen ett kapitaltillskott i storleksordningen 1 miljard till det. På det sättet får man en normal värdering av huruvida de projekt man har föreslagit är möjliga och riktiga att satsa medel i. Man får en bedömning av professionell art från riskkapitalmarknaden av om projektet ger bra förräntning, om det är marknadsekonomiskt riktigt, en bedömning som vi ofta från regering och riksdag har svårare att genomföra. Vi borgerliga reservanter, moderater och folkpartister, — vi har i och för sig samma motivering som centerpartiet — vill att ASSI skall noteras på marknaden och därigenom kunna få tillgång till riskkapital. Vi tycker att det är riktigt att ett företag som skall verka på exakt samma villkor som motsvarande privata aktiebolag inom skogsbranschen också ges samma möjligheter att få nya ägare, tillgång till riskkapital och möjlighet att ha ett eget skogsbestånd och därmed en viss leveranstrygghet som motsvarande konkurrenter har. Vi lägger i reservation 1 fram vårt förslag och de huvudsakliga argument vi anser vara bärande för att inte skall tillstyrka regeringens förslag. Domänverket bör överföra stora delar av skogsegendomarna till ASSI och andra genom försäljning till jordoch skogsbrukare, i synnerhet i glesbygd. Vi anser det också vara motiverat att man inom domänverket och från regeringens sida gör en översyn av domänverkets framtida roll och organisation. Domänverket skall självfallet förvalta nationalparker. Domänverket skall förvalta skogsegendomar som har karaktär av naturreservat eller är särskilt känsliga, områden som självfallet, utifrån miljövärden och många andra nationella värderingar, bör ligga under någon form av statlig kontroll. Vi tycker att det finns anledning att man här klargör domänverkets roll som myndighet och förvaltare av nationella värden och frigör den verksamheten från de traditionella marknadsnoterade eller konkurrensutsatta verksamheterna. De senare passar betydligt bättre i annan regi och i annan ägares händer. Vi tycker att det är riktigt att verksamhet inom domänverket som bedrivs på samma villkor som motsvarande privat verksamhet också ges andra ägare och samma möjligheter som privat verksamhet. I reservation 8 har vi velat peka på frågan om virkesleveranser från domänverket till mindre sågverk i Norrlands inland, i synnerhet i Norrbotten men även i övrigt i Norrlands inland. I samband med att domänverket tog över ASSI:s sågar kom många av dessa sågverk i en något speciell situation. Domänverket hade tidigare i stor utsträckning varit fristående från sågverksindustrin.

Dessa sågverk betyder mycket, inte minst för sysselsättningen, i Norrlands inland. I ytterligare en reservation som berör kompletteringspropositionen återkommer vi när det gäller Tele-X-projektet till att vi anser att Tele-X bör bli mera öppet och försäljas till andra intressenter. Skattebetalarna har satsat mycket pengar i Tele-X-projektet. Det har skett ganska betydande förändringar i projektet under dess gång. Vi tycker att det är rimligt att man nu, när satelliten i princip är klar, försöker återfå delar av skattebetalarnas pengar genom att sälja ut möjligheter till sändningar och datakommunikation via Tele-X-satelliten. På det sättet kan man ånyo stärka statskassans likviditet och därmed, som vi ser det, få ett bättre utnyttjande av de möjligheter som satelliten trots allt ger. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 6, 8 och 15.

Herr talman! I detta betänkande behandlas ett antal frågor som är välkända för kammaren. Vi har vid tidigare tillfällen, för resten vid ganska många tillfällen, diskuterat dem här. Jag skall icke fördjupa mig i debatten här utan nöja mig med att yrka bifall till de reservationer som centern har undertecknat. Jag vill samtidigt passa på tillfället att rikta ett tack till Paul Lestander, som i och med denna dag och denna debatt lämnar riksdagen. Jag vill tacka Paul för ett angenämt och intressant arbete i utskottet och gott kamratskap. Vi har inte alltid haft samma uppfattning, av naturliga skäl. Men jag har personligen många gånger satt värde på de många träffsäkra och eleganta repliker Paul Lestander har levererat under årens lopp. Tack för det, Paul, och tack för ett fint samarbete i utskottet och på Norrbottensbänken! Jag vill också passa på och rikta ett tack till mina utskottskamrater i övrigt i näringsutskottet och önska en skön sommar.

Herr talman! Jag vill först yrka bifall till samtliga vpk-reservationer som är fogade till detta betänkande. Jag hänvisar till de utförliga kommentarerna i våra reservationer och motioner. Jag skall koncentrera detta anförandet till vad som sker inom domänverket och ASSI. Vi i vpk anser att det är självklart att staten står till tjänst med den miljard som behövs för att utveckla ASSI. Men vi anser att det förslag som regeringen har lagt fram i detta avseende är felaktigt. Det innebär ett led i samma kustinriktade politik som har tagit sig många uttryck under de senaste århundradena. Jag tänker närmast på att det egentligen inleddes med avyttringen, och det som följde efter den, nämligen skattläggningen, av de områden, hemman och fastigheter som utgjorde det som kolonisationen skapade. Dessa områden togs vid avyttringens avslutande i stor utsträckning tillbaka till kronan. Denna koloniala politik fortsatte med Vattenfalls stora anspråk som innebar att tiotusentals och åter tiotusentals hektar mark lades under vatten för att det skulle skapas energiförsörjning i vårt land. Sedan följde skogsbolagens enorma rovdrift, som kunde ske genom att krediter gavs och genom att låga löner utbetalades. Då skogsbolagen hade både den ekonomiska och den politiska makten, makten över jobben och makten över krediterna, kunde de än mer tulla på dessa skogstillgångar. Frågan om att domänverkets resurser skall satsas i ASSI innebär en fortsättning av denna politik. Detta väcker starka känslor bland de berörda. Det väcker vilja till motkamp, men den kanske ännu inte är tillräckligt starkt accentuerad. Tage Hägglund, avliden skogsarbetare, skrev under skogsarbetarstrejken en dikt om folkets känsla inför organiseringen mot de makter som utsög arbetarna och proletariserade dem. Jag skall avsluta mitt anförande med att läsa denna dikt. Att vara en av de många, att ana det stora, det starka av gemensam kraft. Att aldrig stå ensam, att tillsammans bryta de fjättrande bojorna. Att känna bördornas lätthet. Att över de djupa svalgen se broarna byggda av de många. Att vara droppen i en mäktig flod är att höra sången om havets frihet.

Herr talman!

En kompletteringsproposition borde endast innehålla sådant som föranletts av den tidigare behandlingen av budgetpropositionen. Undantag kan möjligen medges för mycket angelägna finansiella ingripanden som rör landets väl och ve om en helt ny situation har inträffat. Vi i miljöpartiet instämde i denna ståndpunkt. Men det kan ju tänkas att takten i samhällsmaskineriet har accelererat, så att regeringen kan behöva framlägga tunga ekonomiska förslag flera gånger om året. I så fall är det rimligt att även oppositionen får motsvarande allmänna motionstid, då den kan framlägga sin samlade syn på samhällsutvecklingen. När vi miljöpartister granskat kompletteringspropositionens förslag inom näringsutskottets område har vi funnit att två punkter direkt berör ekonomis s.k. EMC-anläggning. Vi har inte funnit att dessa förslag är så brådskande att de ej hade kunnat anstå till nästa års budgetproposition, och vi har därför velat avstyrka dem. Tyvärr har de tidigare så principfasta moderaterna och folkpartisterna inte biträtt våra förslag utan accepterat en sakbehandling. Är det möjligen därför att dessa anslagsäskanden motiveras med att de är gynnsamma för det av dem så favoriserade och prioriterade EG-samarbetet? I varje fall har vi miljöpartister inte kunnat förstå att anskaffningen av en EMC-anläggning — hur välmotiverad en sådan anskaffning sakligt sett än må vara — är så kolossalt brådskande att anskaffningen inte kunde anstå till det normala behandlingstillfället för sådana anskaffningar, nämligen nästa vår. Om Lars Tobisson och Birgit Friggebo menar allvar med sin kritik av regeringens agerande har de möjlighet att bifalla vår reservation 14, och jag hoppas att det är fler i riksdagen som har en liknande inställning. När det gäller forskningssamarbete med EG har jag frångått vårt ursprungliga avslagsyrkande, sedan jag inte fått något stöd i utskottet för att vi skulle kunna framföra vår uppfattning om de konkreta projekt som finns med i departementets yrkande. Det hindrar inte att vi är mycket kritiska inte bara till att förslagen framläggs nu utan också till den mycket ofullständiga form i vilken forskningsprojekten presenteras. Många av våra ställningstaganden har därför måst baseras på antaganden. Detta är en kritik inte bara mot regeringen utan också mot utskottsmajoriteten, som inte ansträngt sig för att skaffa ytterligare information. Men så går det när man skall forcera fram beslut. Sålunda har det varit hart när omöjligt att förstå om livsmedelsprogrammet FLAIR, som upptagits i propositionen, skulle falla under industridepartementet eller jordbruksutskottet eller möjligen båda. Jag har kommit fram till att FLAIR skall bekostas under jordbruksdepartementets huvudtitel, men då undrar man varför det tas upp under industridepartementet. Vi har i alla fall yrkat avslag på programmen ESPRIT, BRITE och EURAM under tolfte huvudtiteln, samtidigt som vi har tillstyrkt de anslag till samma program som uppträder under åttonde huvudtiteln i form av ett anslag till naturvetenskapliga forskningsrådet. Vi accepterar nämligen att staten stöder teknisk forskning på det akademiska området, men vi anser alldeles bestämt, att när man kommer till den industriella forskningen, har industrin både intresse och resurser att betala denna forskning ur egna fickor. Det gäller i allra högsta grad de tre områden som jag nyss nämnde, nämligen informationsteknologi, ny materialteknik och ny tillverkningsteknik. Att man inom dessa områden satsar statliga pengar tyder bara på att man vill delta i en kapprustning på högteknologiområdet i konkurrens med USA och Japan, jag tänker då på EG där Sverige vill vara med. Miljöpartiet betraktar denna kapprustning inte bara som onödig utan också som skadlig, dels därför att utvecklingen inom dessa områden ändå går svindlande fort, dels därför att en alltför snabb utveckling på dessa områden skapar stora omställningsproblem, exempelvis på arbetsmarknaden men också i samhället i stort. Det betyder inte att vi anser att denna utveckling skall avbrytas. Men att satsa skattebetalarnas pengar på att det som ändå går väldigt fort skall gå ännu fortare kan vi inte se något starkt motiv till. Däremot skulle vi gärna se att man inom EG satsade stora pengar på de områden i industrin som i stor utsträckning försummas, exempelvis förnybara energikällor, energihushållande teknik, återvinningsteknik, alternativt jordbruk och småskalig produktion. Här satsas det inga miljarder av skattebetalarnas pengar. Vi vill alltså att det skall ske en överflyttning i stor skala från de hårda teknologierna till de mjuka. Det borde vara en uppgift för regeringen att främja en sådan utveckling. På en punkt har vi tillstyrkt regeringens förslag. Det gäller satsningen på EG:s referensbyrå, BCR, som skall harmonisera mätmetoder mellan EG:s länder. Vi kan inte vänta oss att industrierna av sig själva satsar på den typen av verksamhet. Därför tror vi att det kan vara av direkt intresse för Sverige att delta i detta. Sedan till frågan om ASSI och domänverket. Miljöpartiet har inte kunnat stödja regeringens förslag att göra domänverket till delägare i ASSI. Vad vi har att säga i detta konkreta fall stämmer helt överens med vad vi sade i debatten om statliga företag den 1 juni. Jag skall inte mer än punktvis upprepa våra ställningstaganden: 1. De statliga verken skall arbeta som verk med en samhällsekonomisk målsättning i första hand. De skall inte som kaniner yngla av sig med dotterbolag och dotterdotterbolag. 2. Det saknas en klar ideologisk motivering till att staten skall driva industriella aktiebolag i konkurrens med det privata näringslivet. Så länge socialdemokratin inte presterar en genomtänkt policy, får man finna sig i att utsättas för kritik. 3. Domänverket som skogsägare har hittills i mycket stor utsträckning agerat på exakt samma sätt som de stora skogsbolagen. Miljöpartiet menar att detta delvis visar nackdelen med den ideologi som hittills alltmer tagit överhanden i de statliga verken, där kortsiktig lönsamhet tycks ha blivit den enda ledstjärnan. Men det visar också storskalighetens nackdelar. Därför vill miljöpartiet att domänverket anstränger sig för att skapa och stycka av självständiga brukningsenheter, gårdar som kan säljas till människor som vill bebo och bruka dessa gårdar. Booch brukarplikt är vårt motto. All erfarenhet visar att ett sådant brukningssätt är varsamt med miljö och naturresurser. Slutligen när det gäller Tele-X stöder vi vpk:s motion om att regeringen för riksdagen måste redovisa hela läget för Tele-X. Projektet har kostat 1,2 miljarder kronor. När det är färdigt hoppar de övriga nordiska medintressenterna av, och svenska staten står med en satellit som man uppenbarligen inte riktigt vet hur man skall bruka, vad man skall göra av eller med den. Detta luktar misslyckande och skandal. Jag förstår regeringens tystlåtenhet, men jag kan inte acceptera den. Korten på bordet — tack! Med dessa ord, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 4, 7, 8, 11, 13 och 16. Slutligen ett tack till Paul Lestander. Han, liksom jag, representerar ett litet parti. Det har känts som ett stöd för mig när jag kom in i utskottet att ha Paul Lestander vid min sida. Ibland har vi haft helt olika åsikter, ibland har det stämt ganska bra, t.ex. på energiområdet. Jag tror också att vi har en gemensam känsla för att det är de svaga i samhället som vi vill stödja. Paul Lestander har tillfört kammaren en ideologisk vinkling som kanske kan vara intressant och nyttig när vi alltför ofta förfaller till detaljresonemang —-inte att jag på något sätt ansluter mig till Paul Lestanders ideologi, men jag tycker att det är riktigt att den har fått komma till uttryck i denna kammare. Tack för gott samarbete! Detta tack riktar jag givetvis även till övriga medlemmar av näringsutskottet. Det har varit nyttigt för mig att få lära mig hur den statliga förvaltningen fungerar på detta område.
Herr talman! Vi moderater står självfallet fast vid vad vi har sagt bör finnas i en kompletteringsproposition. Men när väl förslagen sakbehandlas i utskottet underlåter vi inte att ta ställning till dem. Så har vi gjort även i detta fall.
Tack!
Herr talman! Vi har också uttryckt vår uppfattning i sak när det gäller den föreslagna EMC-anläggningen i Borås. Vi har i vår reservation sagt att vi tror att det är en förnuftig och angelägen satsning, men vi har inte kunnat inse att det skulle vara så brådskande att ta ställning till denna fråga att det inte kunde anstå till normalt tillfälle för behandling, dvs. i nästa års budgetproposition.
Herr talman! Jag delar den uppfattningen. Men när väl frågan bereds i utskottet tycker vi inte att det finns anledning att skjuta på den.

Herr talman! Från icke-socialistiskt håll har vi länge hävdat att statliga företag som arbetar på den konkurrensutsatta marknaden bör försäljas till andra ägare. För en vecka sedan fick vi här stöd från ett oväntat håll. En utredare avlämnade sitt utredningsuppdrag beträffande de statliga företagens framtid och föreslog precis vad vi i åratal har hävdat, nämligen att statliga företag som arbetar inom den konkurrensutsatta sektorn bör försäljas till privata ägare. Likviden — som utredaren ansåg totalt borde hamna någonstans mellan 40 och 50 miljarder — borde användas till att minska statsskulden och därmed minska statens ränteutgifter. Det originella med utredningen, som visar på en stor integritet och självständighet hos utredaren, är att denna har sina rötter och sin bakgrund i LO och därför kunde förväntas dra helt andra slutsater än vad han gjorde. ASSI som företag har inte kunnat hänga med i den mycket starka vinstutveckling som övriga svenska skogsindustriföretag har haft under senare år. För att göra företaget attraktivt nog för en utförsäljning, vilken folkpartiet liksom de övriga borgerliga partierna anser skall äga rum, tycker vi att en lämplig areal skog från domänverket bör tillföras ASSI, så att företaget blir mera likställt med andra svenska skogsföretag på börsen. Vid denna skogstilldelning bör dock iakttas att de i Norrlands inland verksamma sågverken, som är mycket värdefulla för sysselsättningen där, får sin råvaruförsörjning tryggad även i fortsättningen. Till föregående talare vill jag beträffande anslag till EMC och internationellt samarbete i fråga om provning säga att jag visserligen i princip håller med om att det borde ha varit med i budgetpropositionen i januari, eller att man skulle ha kunnat vänta. Men när det i alla fall blev upptaget i kompletteringspropositionen måste vi slå vakt om att Sverige hänger med i den internationella forskningen så att vi inte blir lämnade utanför. Därför tillstyrker vi regeringens förslag i denna fråga. Beträffande Tele-X vill jag återge en gammal historia som handlar om Christofer Columbus. När han förberedde sin resa visste han inte vad han skulle använda fartyget till. När han seglade över Atlanten visste han inte vart han var på väg. När han hade kommit fram visste han inte var han var. Det enda han hela tiden var absolut bergsäker på var att han inte betalade kostnaderna för projektet. Tyvärr är det så att det enda vi kan vara bergsäkra på i fråga om Tele-X är att svenska staten får betala alla kostnader. För att i någon mån reparera detta tror vi att det bästa vore att sälja ut Tele-X eller delar av den till privata intressenter — det behöver inte bara vara svenskar. En sådan utförsäljning kan dels göra att staten får tillbaka en del av de ganska stora medel som har satsats i projektet, dels bidra till ett varierat kulturoch medieutbud i Sverige.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

Herr talman! Vi i miljöpartiet har inte samtyckt till det borgerliga förslaget att sälja ut Tele-X, bl.a. av det skäl som Lars De Geer anförde, nämligen att den kan komma att användas till ett rikt och varierat utbud av det slag som vi menar kan vara en kulturell olycka för Sverige.

Herr talman! Näringsutskottets betänkande 36, som vi nu behandlar, gäller två ärenden med förslag om slutlig reglering av statsbudgeten för innevarande budgetår. Det gäller forskningsoch utvecklingssamarbet med EG samt en nyinvestering i en storskalig EMC-anläggning. Dessutom bereds riksdagen tillfälle att ta del av ändrade riktlinjer för Tele-X-projektet och en planerad samordning mellan domänverket och ASSI. För att börja med det sistnämnda är ASSI i behov av ett kapitaltillskott om 1 miljard kronor. I första hand skall man investera i fabriker i Karlsborg. Det totala investeringsprogrammet för ASSI drar en kostnad av ca 5 miljarder kronor. Investeringarna skall göras i anläggningar som man redan har. För att möjliggöra investeringarna kommer domänverket att gå in som ägare i ASSI till en kostnad av 650 milj.kr., och man får då 25 96 ägarandel. Härigenom får domänverket en nödvändig knytning till pappersoch massaindustrin. Man får då — på samma sätt som privata skogsbolag — del av förädlingsvärdet också inom denna del av skogsindustrin. Till hösten återkommer regeringen till riksdagen med förslag om en nyemission om 350 milj.kr. till de båda ägarna. ASSlI importerar för närvarande ca 1 miljon kubikmeter vedråvara årligen. Det motsvarar över 40 90 av bolagets förbrukning. Genom den närmare knytningen till domänverket kan bolaget räkna med en långsiktigt bättre tillförsel av råvara. Men man skall för den skull inte tro att ASSI:s behov av import kommer att försvinna. I debatten har det framkommit farhågor för att råvaruförsörjningen för de små inlandssågverken skulle äventyras. Detta tas också upp i reservationerna 8 och 9. Utskottsmajoriteten utgår från att samordningen inte kommer att äventyra virkesleveranserna till de här sågverken och ställer krav inte bara på domänverket utan också på andra i skogsnäringen när det gäller ansträngningarna att upprätthålla balansen på virkesmarknaden men också för att det inte skall bli en okontrollerad utslagning av de mindre massaenheterna längs Norrlandskusten. Vi vet att vedmängden i området på längre sikt kommer att öka ordentligt. I några reservationer tar man upp frågan om en privatisering av domänverket och ASSI. Det är en årligen återkommande fråga. Men den frågan behandlades så sent som i torsdags i samband med debatten om statliga företag. Jag hänvisar därför till den debatten och yrkar avslag på reservationerna i detta avseende. Jag vill i det här sammanhanget konstatera att centerpartiet, trots att man vill privatisera, accepterar samordningen mellan domänverket och ASSI för att ge möjligheter till täckning av ASSI:s kapitalbehov. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan på denna punkt och avslag på reservationerna 1-11. Så till förslaget om 15 milj.kr. till ett europeiskt forskningsoch utvecklingssamarbete. Det här är viktigt ur svensk synpunkt. Det ger svenska företag och institutioner möjligheter att medverka i ett gemensamt program med EG, vilket är nödvändigt om vi också i fortsättningen skall vara i täten i fråga om forskningsoch utvecklingssamarbete. Sverige samarbetar inom forskningsoch utvecklingsområdet också med länder utanför EG. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan på denna punkt och avslag på reservationerna 12 och 13. Förslaget om pengar till en storskalig s.k. EMC-anläggning anknyter till vad jag nyss sade. Skall vi hänga med i utvecklingen, fordras det att vi har resurser. Provningsanstalten har möjligheter när det gäller småskalig EMC provning. Vad som nu behövs är att man kan mäta elektromagnetiskt i större konstruktioner och hela system. Mot bakgrund av den långa projekteringsoch byggtiden, cirka två och ett halvt år, är det nödvändigt att finansieringen klaras redan nu. Inom EG håller man på att utarbeta direktiv avseende EMC, vilka väntas bli fastställda inom kort. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan på denna punkt och avslag på reservation 14. Till sist, herr talman, till frågan om användningen av Tele-X-satelliten. Med det nya avtal som träffas till våren kommer Sverige att vara ensam ägare. Tele-X-projektet kommer härigenom att få bättre förutsättningar när det gäller en vettig användning. Svenska rymdaktiebolaget kommer att få svara för driften och marknadsföringen av dataoch videotjänster. Redan nu finns det ett flertal intressenter som vill utnyttja satelliten för slutna TV-sändningar bl.a. i utbildningssyfte. Regeringen återkommer i höst för att lämna besked om de publika TV-sändningarna. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter och avslag på reservationerna. Eftersom det är sista debatten med Paul Lestander vill jag tacka för den tid som vi fått ha dig som riksdagskollega, och speciellt för tiden i utskottet. Det har varit en tid med glatt tagande och givande samt ett glatt och gott kamratskap. Tack skall du ha, Paul Lestander!
Herr talman! Regeringens lösning när det gäller samordningen mellan domänverket och ASSI är mycket anmärkningsvärd, och inte fick vi något klarläggande i och med Rune Jonssons anförande. Det kommer alltså att handla om en och samma juridisk person som dels skall ha en viss myndighetsutövning, dels skall förvalta statens nationalparker, dels skall tillvarata betydande nationella miljöintressen. På samma gång skall man alltså agera som kommersiell skogsägare, som kommersiell sågverksägare och som storägare inom massaoch pappersindustrin. Dessa intressen strider mot varandra. Det vore i stället angeläget att åstadkomma en klar och entydig uppdelning av resp. funktion. De som använder en funktion, typ domänverket, för myndighetsutövning och för att förvalta nationalparker skall inte behöva hamna i en intressekonflikt. Det rör sig ju om en mycket stark kommersiell verksamhet i såväl skogsnäringen som inom sågverksoch massaindustrin. Jag har väldigt svårt att förstå denna samordning. Det vore väl naturligare att försöka få en kommersiell prövning av ASSI:s investeringsbehov, av om det här ger en vettig avkastning och av om marknaden är beredd att acceptera den avkastning som investeringen ger när det gäller att tillskjuta kapital.
Herr talman! Som jag sade i mitt anförande, Per Westerberg, hänvisar jag till torsdagens debatt.
Herr talman! Jag hade inte väntat mig särskilt mycket mera, även om den här debatten principiellt går betydligt längre i och med att det handlar om en samanblandning av funktioner inom domänverket framöver. Torsdagens debatt gällde mera privatiseringen av statliga företag. Man kom då inte särskilt mycket in på just denna del. Jag förstår att det med tanke på tidsbristen här i kammaren inte kommer att bli så mycket mera av meningsutbyte. Jag vill dock ta tillfället i akt och tacka medoch motdebattörer för det gångna året — i synnerhet min alldeles specielle trätobroder Paul Lestander.

Herr talman! I detta betänkande aktualiseras en företeelse som många gånger omsorgsfullt har debatterats i denna kammare. Bakom den harmlösa benämningen allmänna pensionsfonden döljer sig tio olika fondstyrelser som ägnar sig åt kollektiv ägarkoncentration. AP-fonden representerar själva sinnebilden för socialdemokraternas målmedvetna strävan att öka det offentliga ägandet i näringslivet. Fjärde fondstyrelsen är i dag en av de största ägarna på den svenska aktiemarknaden. Femte fondstyrelsen, det senaste tillskottet till fondsocialismen, bör avskaffas innan den hinner komma i gång med sina aktieuppköp. När det gäller pensionssystemets trygghet behövs det inte fonder, utan vad som behövs är en god ekonomisk tillväxt. Jag yrkar bifall till reservation 1. Löntagarfonderna, som baxades fram trots massivt folkligt motstånd, är inte ens populära bland de fackliga förtroendemännen. De oönskade löntagarfonderna måste avskaffas. Därmed yrkar jag bifall till reservation 2.

Fru talman! För tids vinnande ber jag att få instämma i Karin Falkmers synpunkter, och jag hänvisar till de reservationer som centerpartiet har avgivit gemensamt med folkpartiet och moderata samlingspartiet.

Fru talman! Jag inleder med att yrka bifall till reservation 3 till detta betänkande. Vi i vpk har inte motsatt oss idén om fonder, men vi anser att löntagarfondernas användning av sitt kapital borde varit mer produktionsinriktat och mer ägnat att bygga upp regionala företag, samhällsägda företag och arbetstagarägda företag. Ur den synpunkten ser vi i vpk rent principiellt inte något hinder för att genomföra det utskottsmajoriteten nu vill, nämligen att förslagen i utskottets betänkande om den allmänna pensionsfonden nu antas. Vpk har i tre motioner under den allmänna motionstiden utvecklat vår syn på hur man borde använda de regionala löntagarfonderna, och jag har redan yrkat bifall till vår reservation till detta betänkande. Jag vill till sist tacka riksdagens alla tjänstemän och befattningshavare på olika nivåer för den här tiden. Jag vill också tacka kammarens ledamöter och de som sitter i mitt eget utskott, näringsutskottet, och naturligtvis de människor som jag på olika sätt har mött i olika debatter. Jag tänker speciellt på Per Westerberg som varit en mycket stram, hård och framgångsrik företrädare för det svenska kapitalets ideologi. Den ideologin omfattar inte jag, men debatterna om den har varit särskilt intressanta, och naturligtvis bör jagi detta sammanhang också vända mig till Hadar Cars. Jag vill också vända mig till talmännen. Ni sköter ert arbete på ett mycket bra sätt. Jag vill rikta ett allmänt tack till er, och också till mina bänkgrannar på Norrbottensbänken. Tack skall ni ha!

Fru talman! För ett år sedan debatterade vi här i kammaren inrättandet av 8 juni 1989 en femte AP-fond. Vi i folkpartiet hävdade då — bl.a. genom att citera Olof Palmes yttrande om löntagarfonderna, ”detta är steget” — att den femte AP-fonden inte skulle införas, och att ett införande var ett brott mot ett gammalt löfte. Det är därför logiskt att vi nu yrkar att fonden avskaffas.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 Jag vill till Paul Lestander —- som nu, om han inte begär replik, har hållit sitt absolut sista tal i denna kammare — på folkpartikamraternas i näringsutskottet vägnar framföra ett tack för trevligt samarbete under gångna år. Hans åsikter delar vi inte, men vi har uppskattat hans av kunnighet och humor präglade inlägg som varit något av färgklickar i utskottets debatter. Vi från folkpartigruppen tillönskar även övriga medlemmar av näringsutskottet en trevlig sommar.

Fru talman! Jag kan inte instämma i Arne Gadds uttalande. Jag hänvisar snarare till talmannens anförande på nationaldagen och vad han där sade beträffande vår uppgift här i riksdagen. Jag har begärt ordet för att yrka bifall till reservation nr 4, som handlar om löntagarfondernas placering. Det torde vara välbekant att miljöpartiet de gröna vill att löntagarfonderna skall avskaffas, men att pengarna inte skall pytsas ut godtyckligt över svenska folket eller efter vissa något egendomliga regler. De skall användas till produktiv verksamhet och inrättande av s.k. närfonder. Detta yrkande har tidigare behandlats och dess värre avslagits av kammaren. Kammaren kan i dag genom bifall till vår motion reparera den olyckan.

Fru talman! Har regeringen redan placerat Sverige på EG-kartan, eller har EG-kommissionen som överstatlig byråkrati fixat detta på egen hand? I går fick vi genom radionyheterna och Dagens Industri veta att EG-kommissionen i Bryssel tagit steget rakt in i den svenska trafikpolitiken. Ur EG:s kassakista kommer 240 milj.kr. att betalas ut till broar och motorvägar som herr Gyllenhammar och ScanLink-konsortiet beställt av de nordiska regeringarna. Jag måste fråga riksdagens socialdemokratiska ledamöter om någon av er fått information om att detta var på gång. Har regeringen överlåtit åt EG-komissionen att avgöra våra trafikpolitiska prioriteringar? I går uppmanade Kjell-Olof Feldt riksdagsledamöterna att utveckla tänkandet. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till finansministerns förslag, och jag hoppas att det också skall kunna omfatta Sveriges regeringsledamöter. Riksdagen fattade beslut om anslag till vägar och järnvägar den 2 maj. Så sent som i tisdags, den 6 juni, diskuterades våra relationer med EG. I det beslut som fattades sägs det att det nu pågående samarbetet är av mellanstatlig karaktär. Någon överstatlig beslutanderätt är det således inte fråga om. Fru talman! Efter en mycket stark miljöopinions protester mot ScanLinkprojektet tvingades regeringen att utåt deklarera att den säger nej till projektet. Regeringen valde att i stället satsa på bit-för-bit-strategin. Hur kan EG-kommissionen över huvudet på Sveriges parlament och den starka opinionen tillåtas gå in och ta över återstoden av byggnationen? Vpk kräver att regeringen förklarar sig i denna fråga. Vilka besked har socialdemokratiska ledamöter och Ove Karlsson att ge här i kammaren? Skall EG-kommissionen, ScanLink-konsortiet och västeuropeiska bolag i Round table-gruppen som Fiat, Bosch, Nokia, Olivetti, Pilkington, Thyssen och Volvo bestämma Sveriges trafikpolitik och transportforskning? Egentligen är det dessa frågor som behandlas i trafikutskottets betänkande 24. När riksdagens majoritet om en stund godkänner ett extra anslag till transportforskningsberedningen — jag antar att så blir fallet — för dess inblandning i EG-programmet DRIVE, så betyder det också ett principiellt godkännande av biloch elektronikindustrins kusliga och miljöfientliga vägprojekt. DRIVE är en superkapitalistisk gökunge som kommer att svälja Prometheus-projektet och svälta ut delar av det samhällsägda järnvägsnätet i Västeuropa. Trafikutskottets majoritet har haft tre år på sig att granska och ifrågasätta Prometheus-projektet. Men fortfarande tror ledamöterna att det handlar om trafiksäkerhet och bättre miljö. Nu har utskottet samma bekväma kolartro på EG:s DRIVE-program. Kan någon av er förklara hur detta skall bli möjligt med en ytterligare vägtrafikökning på 50 96? Jag har granskat allt material som berör regeringens IT4-satsningar — informationsteknologiprojektet — Prometheus och DRIVE — som hittills varit möjligt att få fram; det har hunnit bli en hel del. Jag har talat med inblandade personer och läst deras visioner, rapporter och olika PM. Jag har besökt vägverket och fått mycket värdefull information. Så sent som i går tog jag en förnyad kontakt med en av de inblandade forskarna där. Fru talman! Det finns ingenting som gör förväntningarna på Prometheus och DRIVE trovärdiga. Denna typ av transportforskning syftar över huvud taget inte till minskade bilavgaser och färre trafikoffer. Men om någon av er har skaffat kunskap som visar att min och vpk:s analys och uppfattning om Prometheus och DRIVE är fel, ber jag att ni talar om det. Upp till bevis i stället för att varje gång hålla er undan i debatten! Jag kortar ner mitt anförande så att det skall bli en och annan minut över till den som vill upp till bevis. Vad menar projektmakarna med ”den intelligenta vägen” och ”intelligenta fordon”, dvs. det som Prometheus och DRIVE handlar om? Jo, det är ett system som med hjälp av ny teknik kan svälja en enorm ökning av biltrafiken. Eftersom det är omöjligt att asfaltera varje kvadratmeter av de överhettade regionernas arealer, menar de att trafiken på vägarna måste pressas samman. Bilarna skall kunna köras så tätt inpå varandra att de bildar konvojer eller ”vägtåg”. Kommunikationsdepartementet, som ogenerat lånar uttryck från EG:s nya transportideologer, kallar detta för ”bilismens andra utvecklingsfas”. Regeringen räknar kallt med att ökad bilproduktion och ännu mer vägtrafik skall öka den ekonomiska tillväxten på samma sätt som under 50 och 60-talen. I de här sammanhangen glömmer finansministern gärna att tala om ”överhettning”, hur nu det kan komma sig. En trafiktillväxt på 50—60 96 är säker som amen i kyrkan. Öresundsbron i sig själv tror vi kommer att generera en trafikökning på 10—15 96 i Malmöregionen, säger Henrik Baasch på ScanLink-konsortiet. Med samma förstockade betongpolitik som förr räknar därför Kjell-Olof Feldt och hans Volvopräglade medhjälpare med att deras biloch trafikdrömmar skall bära frukt. Om de får igenom sina planer på DRIVE och Prometheus, tvingas våra barn och barnbarn leva i ett satellitövervakat och datastyrt bilsamhälle. Förmodligen blir det också aktuellt med en gasmask i dopgåva till alla nya medborgare. För två dagar sedan tog riksdagen en rad beslut om EG. Majoritetens vägran att diskutera EG-integrationens politiska karaktär demonstrerades mycket tydligt. Regeringen vill överlåta alla känsliga EG-frågor på icke folkvalda organ. Utrikesutskottet gick på samma linje genom att vägra analysera försvarsdepartementets forskningsallians med EG. Trafikutskottet följer ett visst logiskt mönster. Det gäller att inte rota i alltför känsliga problem — det skulle ju kunna bli obehagligt för ledamöterna att höra sanningen. I dag, när även ni bevittnat hur EG-kommissionen använder sin övernationella makt gentemot Sverige på trafikområdet, finns det kanske anledning att tänka om. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till vpk-reservationerna 1,2 och 4, som innebär att allt statligt engagemang i Prometheus-projektet och EG:s DRIVE-program skall avbrytas.

Fru talman! Miljöpartiet de gröna är ett framtidsparti, ett parti för vilket framtidsfrågorna spelar en dominerande och avgörande roll. Miljöpartiet de gröna är också en del av den europeiska och i ökad utsträckning globala gröna rörelsen. För oss är forskning och utveckling honnörsord, och i vår praktiska politik här i riksdagen arbetar vi också för ökade anslag till forskning och utveckling. Vi kräver även ökat internationellt samarbete, inte minst inom Europa. Vi vill förbättra människors möjligheter att fritt resa mellan olika länder, fritt studera i olika länder och även fritt arbeta i olika länder. Vi tror att dessa friheter skapar en sundare samhällsutveckling på många olika sätt. Jag skall inte nu fördjupa mig i dessa övergripande frågor. Men jag vill ändå bestämt bestrida den felaktiga bild av oss — som inskränkta isolationister — som våra politiska motståndare, främst ute på högerkanten, försöker skapa. Det nu aktuella betänkandet handlar alltså om forskning och utveckling i samarbete med EG, närmare bestämt DRIVE-projektet. Svenska forskare har sökt och beviljats deltagande i DRIVE-projektet, och det kommer att kosta transportforskningsberedningen ungefär 3 milj.kr. I regeringens proposition har det föreslagits att transportforskningsberedningen skall få 1,5 milj.kr. utöver vad den tidigare fått på grund av detta. De svenska forskarna har alltså lyckats bättre än väntat när det gäller att få delta i det här projektet. Det betyder att dessa 1,5 miljoner i praktiken kommer att hamna på andra projekt inom transportforskningen i Sverige — eftersom man redan har förbundit sig att betala de 3 miljonerna. Därför går vi inte emot det här förslaget. Vi anser att transportforskningen skall stimuleras. Samtidigt noterar jag att regeringen och utskottsmajoriteten anför att motivet för DRIVE är att det skall öka trafiksäkerheten och minska miljöproblemen. Det tog vi fasta på i vår partimotion med anledning av propositionen. Vi krävde att man skall knyta dessa pengar till direkta krav — att de verkligen skall gå till förbättrad trafiksäkerhet och minskade miljöproblem, och att man inte skall kunna utesluta att projektet kan leda till mindre biltrafik i Europa. Den teknik och forskning som man nu har kan naturligtvis mycket väl användas till att minska trafikarbetet, minska miljöbelastningen, minska resursslöseriet osv. Märkligt nog har inte utskottsmajoriteten velat gå med på detta. Det kan möjligen bero på att man är rädd för att ställa krav på EG — det märkte vi ju också i EG-debatten i förrgår. Därför har vi till betänkandet fogat en rätt fyllig reservation, där vi ställer det direkta kravet att om vi skall delta i det här projektet, så skall det verkligen vara för att förbättra miljön och förbättra trafiksäkerheten. Och självfallet ingår minskning av biltrafiken som en viktig del i detta. Vi har också vid utskottsbehandlingen krävt en offentlig utfrågning kring hela det här paketet som avser trafikforskningssamarbetet med EG, vad gäller både Prometheus, DRIVE och IT4. Anledningen är ju att uppfattningarna går starkt isär beroende på vilka källor man kontaktar. Vi har tidigare här hört Viola Claesson föra fram en uppfattning — att det här projektet egentligen bara är till för att öka motorvägsbyggandet i Europa. Och ScanLink är ju tyvärr ett exempel på det; man pumpar in pengar för att få till stånd en Öresundsbro och en motorväg längs västkusten, från EG. Om de här projekten har denna inriktning, vilket alltså inte har redovisats i offentliga handlingar — i varje fall inte i sådana som jag har kunnat ta del av - och som bestrids av utskottsmajoriteten, bör vi naturligtvis stoppa samarbetet, eftersom det i så fall är ett destruktivt samarbete för vårt samhälle och för Europa. Det är självklart att om biltrafiken ökar, så ökar skadorna på miljön. Ökad biltrafik leder till fler dödade och skadade i trafiken, och resursslöseriet tilltar. Dess värre har inte utskottsmajoriteten gått med på kravet att få till stånd en utfrågning innan vi gick till beslut. Man har däremot lovat att ta upp frågan igen i höst. Vi hoppas att vi kan få en bra offentlig utfrågning, så att svenska folket och inte minst vi själva här i riksdagen kan få en klar bild av vad som egentligen försiggår i de här projekten. Jag yrkar bifall till reservation 3.

Fru talman! I det här betänkandet behandlar vi ett tilläggsanslag på 1,5 milj.kr. till transportforskningsberedningen för stöd till forskningsarbete med EG inom programmet DRIVE. Detta anslag är ett led i arbetet att förbättra trafiksäkerheten. I 1988 års trafikpolitiska beslut framhöll riksdagen det angelägna i att utnyttja modern teknik för att öka trafiksäkerheten. Den uppfattningen anser jag fortfarande gäller. Jag tycker att vi alla borde vara angelägna att skaffa oss all den kunskap som vi har möjligheter att få för att minska trafikolyckorna. Den andra frågan, som i det här fallet är viktig att ägna forskningsintresse, rör miljön. Förbättrad kapacitet och effektivitet i vägsystemet kan bidra till att minska de negativa miljöeffekterna. Detta forskningsarbete bör vara ett led i arbetet mot kväveoxidutsläppen. Det är viktigt att Sverige på allt sätt deltar i forskningsarbetet för bättre miljö och ökad trafiksäkerhet. Det förvånar mig att vpk motsätter sig satsningar som skall bidra till att förbättra miljön och trafiksäkerheten. Jag vill på detta kortfattade sätt yrka avslag på de fyra reservationer som är fogade till utskottsbetänkandet och bifall till utskottets hemställan till alla delar.